Fru talman! Kent Ekeroth har frågat mig om jag avser att ta några lagstiftningsinitiativ för att inrätta ett offentligt register för dömda pedofiler med hög återfallsrisk. Jag kan inte gå in på förhållandena i det enskilda fall som Kent Ekeroth hänvisar till utan kommer endast att kommentera frågeställningen ur ett rent principiellt perspektiv. Ett starkt och väl fungerande skydd mot sexuella övergrepp, i synnerhet när det gäller barn, är viktigt för regeringen. Som ett led i detta arbete har regeringen vidtagit flera åtgärder. Ett särskilt brott som rör kontakter med barn i sexuellt syfte, så kallad gromning, har införts, och straffbestämmelserna om barnpornografibrott har reformerats och utvidgats. Vidare har straffen för allvarliga våldsbrott skärpts, och det har förtydligats att återfall i brott ska beaktas i skärpande riktning. Vissa brott begås av personer med allvarliga personlighetsstörningar. I en del fall döms de till rättspsykiatrisk vård. Andra kan, inom kriminalvårdens ram, bli föremål för åtgärder för att minska risken för återfall i brott. När det gäller sexuella övergrepp mot barn är det viktigt att riskbedömningar görs inför permissioner etcetera oavsett vård eller verkställighetsform. Personer med allvarligt riskbeteende måste bli föremål för särskilda åtgärder. Regeringen avsatte under förra mandatperioden betydande resurser för att bland annat förstärka insatserna vid behandlingen av sexualbrottsdömda för att på så sätt minska risken för återfall för denna grupp av dömda. Regeringen har även under innevarande år avsatt särskilda medel för detta. Uppgifter om att en person har dömts för brott registreras i dag i polisens belastningsregister. Av detta framgår vilka brott en person har dömts för och vilken påföljd personen har fått. Registret förs i första hand för de brottsbekämpande myndigheternas behov. En principiell utgångspunkt i ett rättssamhälle bör vara att den som har avtjänat sitt straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Spridning av uppgifter om tidigare brottslighet kan försvåra eller förhindra den dömdes återanpassning i samhället. Tillgången till uppgifter i belastningsregistret måste därför begränsas, och uppgifterna ska inte vara tillgängliga för allmänheten. I vissa fall krävs undantag. Ett exempel är den registerkontroll som görs beträffande personal inför anställning i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Det bör påpekas att tidigare brottslighet rent allmänt inte behöver innebära att en person är olämplig exempelvis för anställning och att övergrepp och brott inte sällan utförs av personer som inte finns i belastningsregistret. Tillgången till uppgifter i belastningsregistret regleras i särskild lagstiftning. I de situationer där registerkontroll är en adekvat åtgärd och dessutom står i rimlig proportion till syftena med kontrollen ger lagstiftningen möjlighet att göra registerkontroll. Jag ser inga skäl att inrätta ett offentligt register av det slag som Kent Ekeroth nämner. Då Mattias Karlsson, som skulle delta i överläggningen i stället för Kent Ekeroth som framställt interpellationen men var förhindrad att närvara vid sammanträdet, inte var närvarande i kammaren förklarade tredje vice talmannen överläggningen avslutad.